Herr talman! Det är kanske nödvändigt att replikera Bertil Fiskesjö när det gäller hans synpunkter på de fasta förbindelserna över Öresund. Han slår in öppna dörrar i sitt resonemang och tar upp någonting som just nu inte alls diskuteras. Efter diskussionen 1973, efter danskarnas ställningstagande, efter det att det var klart att det inte skulle bli någon flygplats på Saltholm f. n., blev vi överens om här att i första hand satsa på HH-linjen i stället för att göra en vägbro mellan Malmö och Köpenhamn. Jag kan inte förstå att den här frågan är intressant i nuvarande situation. Det är möjligtvis ett framtidsprojekt, mot bakgrund av att nya händelser kan inträffa. Men att ta upp saken i denna debatt tycker jag är malplacerat. Jag vidhåller alltså den uppfattning som vi från moderaternas sida har intagit, att det i första hand är HH-linjen som är aktuell för de förbindelser som vi eventuellt skall ha med Danmark.
Herr talman! Carl-Wilhelm Lothigius svarade på de frågor jag ställde till kommunikationsministern. Jag hoppas att hon så småningom svarar för sig själv. Jag riktade inte min fråga till utskottet — jag vet vad som står i utskottsbetänkandet — men som replik till Carl-Wilhelm Lothigius vill jag uppmana honom att i den här frågan ta litet närmare kontakter med sina partibröder i Skåne. De har under senare tid på ett mycket uppmärksammat och intensivt sätt igen börjat gå i bräschen för brobygget, som enligt min mening ur en lång rad synpunkter var dödfött redan när tanken första gången kom upp.
Herr talman! Jag tycker det är bra att mina partibröder där nere har aktiverat sig på det här området för att undersöka om det finns nya förutsättningar som ger underlag till nya ställningstaganden. Om det finns sådana förutsättningar, så har jag principiellt ingenting emot att en sådan bro skulle byggas. Men det får ju ske på de premisser som vi här i riksdagen har fastställt, och då måste först och främst flygplatsen på Saltholm komma till stånd. Att det i nuvarande läge inte finns underlag för ett sådant beslut är ganska klart.
Herr talman! Carl-Wilhelm Lothigius bör då tala om detta för sina partibröder, som agerar mycket intensivt för en bro fastän planerna på Saltholm inte alls är aktuella.

Herr talman! Jag har under den senaste månaden ålagt mig stor restriktivitet när det gäller anföranden i kammaren, och jag hoppas därför på kammarens tillgift när jag nu tar några minuter i anspråk av vår dyrbara tid. En god trafikpolitik är en av förutsättningarna för att åstadkomma ett mer jämlikt samhälle med mer jämlika förhållanden i landets olika regioner. En god trafikpolitik har, som vi vet, stor betydelse för sysselsättning och utveckling i regionerna. En väl fungerande kollektivtrafik har också betydelse för jämställdheten, nämligen för kvinnors möjlighet till arbete ute på arbetsmarknaden. Det är detta som gör att jag som motionär har engagerat mig mycket i de här frågorna. Inte minst godstrafiken är en viktig fråga, och jag instämmer givetvis helt i vad som sägs i centerreservationen, där man ser med oro på att allt större del av godstrafiken förs över från järnväg till landsväg. Man pekar också på energiskäl, miljöhänsyn och trafiksäkerhetsaspekter, som talar för att man så långt det går skall behålla godstrafiken på järnväg. SJ:s godstrafik måste över huvud taget göras mer konkurrenskraftig. I sammanhanget måste jag relatera ett underligt beslut som SJ har fattat. Det skall träda i kraft om någon vecka och gäller godshanteringen i Bollnäs. Jag tycker närmast att det är ett grönköpingsmässigt beslut. Nästan all styckegodshantering skall föras över till godsterminal i Gävle. Godset fraktas sedan med bil mellan Gävle och Bollnäs, utom tjänstegods, som skall gå med tåg. Men någon tågindragning skall inte göras. Samma tåg som tidigare skall gå dagligen till Bollnäs och vidare till Alfta, Edsbyn och Arbrå, men Bollnäsvagnarna skall dras in. Detta förefaller mig helt otroligt, och jag har svårt att förstå meningen med det hela. Trafikområdeschefen säger i tidningarna att genom att lägga över transporterna till bil får SJ bättre möjligheter att konkurrera om frakterna. Någon inbesparing lär det dock inte bli fråga om. Tre tjänster dras in i Bollnäs, men nya tjänster som chaufförer behövs i stället i Gävle. Det behövs också någon i Gävle som känner Bollnäsförhållandena och kan lasta varorna. Kommunen har sagt nej till detta. Industrierna är utomordentligt irriterade. Facket har protesterat på det skarpaste, och de anställda kommer i kläm. De är inte så många, men det är inte heller antalet det är fråga om när det gäller människors väl och ve. Jag kan inte finna något positivt med denna omorganisation, ingen ekonomisk vinning för SJ och ingen bättre service. SJ hänger upp den bl.a. på den bättre servicen, men industrierna är bekymrade och förväntar sig en sämre service. Det system man har i dag fungerar ypperligt, enligt talesmän för industrin, med väl avvägda och lämpliga tider för hämtning av gods. Jeg hoppas verkligen att SJ skall ta sitt förnuft till fånga och ompröva det här beslutet. Över huvud taget måste, som jag sade, SJ:s godstrafik bli mer konkurrenskraftig. Det system som tillämpas i dag är inte funktionellt. Om man t.ex. skall skicka gods från Bollnäs till Ånge, så skall det först ned till Gävle, sedan till Sundsvall och därefter till Ånge. Det handlar om en veckas transporttid, och det är orimligt. Jag noterar med tacksamhet att utskottet med anledning av bl.a. min motion om SJ-verkstaden i Bollnäs ger regeringen till känna sin uppfattning. Man säger att när det gäller denna verksamhet skall ”arbetsmarknadsoch regionalpolitiska synpunkter i vederbörlig mån beaktas. Vidare utgår utskottet från att den yrkeskunskap som nu finns vid verkstäderna tillvaratas. Det är också viktigt att vid den upprustning av järnvägen som utskottet har förordat SJ:s reparationsoch serviceberedskap utnyttjas i största möjliga utsträckning.” Jag tycker att detta bådar gott för SJ-verkstaden i Bollnäs. Beträffande persontrafiken vill jag framhålla vikten av att även Gävleborgs inland får varannantimmesförbindelse med Stockholm i likhet med vad kustlandet redan har. Speciellt är i dag Ljusdal mycket dåligt tillgodosett. I fråga om bandelen Ljusdal-Hudiksvall noterar jag att ett bifall till centerreservationen nr 1 innebär att bandelen kommer att hänföras till det bestående riksnätet, vilket begärts i en centermotion från Gävleborg. Jag kommer med stort intresse att följa voteringen. Riksdagsledamöterna i Gävleborg har alltså här möjlighet att medverka till att bevara bandelen, vilken är betydelsefull för norra Hälsingland och människorna där. Att rösta på centerreservationen är att säga ja till Ljusdal-Hudiksvall-banan. Sjöfartsverkets redogörelse för sin syn på den framtida utvecklingen av sjötransportoch hamnstrukturen har ingett farhågor ute i regionerna. För Gävleborgs län föreslås att farledsområdet Gävleborg med Gävle som lotscentral även skall omfatta Hudiksvall och Söderhamn. Det innebär en koncentration av verksamheten till Gävle och en indragning av lotsplatserna på Hölick och i Ljusne. I en motion av mig och de övriga centerpartisterna på Gävleborgsbänken har vi på det bestämdaste motsatt oss en koncentration och därmed en utarmning av de mindre och medelstora hamnkommunerna. Också härvidlag kan jag konstatera att jag fått gehör i utskottet. Förslag om sjöfartsverkets organisation kommer alltså att prövas av riksdagen, och någon indragning av lotsplatser eller lotsuppassningsställen bör därför inte heller ske utan att riksdagen bereds tillfälle att ta ställning härtill. Jag känner tillfredsställelse över utskottets positiva syn. Jag yrkar bifall till centerreservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har fått två direkta frågor. Den ena ställdes av Bertil Fiskesjö och gällde en bro mellan Malmö och Köpenhamn.

Jag skall träffa den danske trafikministern under juni, och de diskussionerna skall inledas förutsättningslöst. Den andra frågan ställdes av Sten Svensson — jag tror inte att han är i kammaren just nu — och gällde järnvägsdelen Götene-Nossebro. På en fråga av Sten Svensson tidigare i år svarade jag att det fanns anledning att avvakta med beslut om en eventuell nedläggning till dess att den trafikpolitiska propositionen förelåg. Jag syftade på den tanke som vi redan då hade — att det skulle utgå ett forskningsbidrag till de trafikanter som skulle bli berörda av en eventuell järnvägsnedläggning. Om riksdagen i dag beslutar i enlighet med propositionen i den här delen, så kan man räkna med att regeringen kan fatta ett beslut beträffande denna järnvägsdel omedelbart efter sommaren. Vad som återstår är uppgifter för SJ om de aktuella möjligheterna att föra över det gods som nu går på denna järnvägssträcka till landsväg — och vilka forskningsbidrag som i så fall skulle bli aktuella för berörda trafikanter.
Herr talman! Det finns tydligen anledning att för såväl kommunikationsministern som kammarens ledamöter citera vad trafikutskottet faktiskt sagt och vad riksdagen beslutat år 1975: ”Utskottet vill i detta sammanhang liksom tidigare framhålla att de möjligheter som järnvägstransporter erbjuder bör tas till vara i större utsträckning än som nu sker. Den starka tendens som redan föreligger att låta även långa landsvägstransporter ske med icke spårbundna transportmedel bör motverkas. Ökningen av godsmängden, befintliga vägars otillräcklighet, minskad trafiksäkerhet samt de från miljösynpunkt negativa verkningarna av den tunga lastbilstrafiken gör en ökning av järnvägstransporternas andel av den totala godstrafiken motiverad. Angivna skäl talar för en järnvägsförbindelse i HH-leden.” Om önskvärdheten av en bilbro mellan Malmö och Köpenhamn finns således inte ett ord. Riksdagen har inte senare fattat något beslut som går i annan riktning. Tvärtom går riksdagen nu om en stund att bekräfta sitt tidigare beslut. Vad Anitha Bondestam tidigare har sagt och vad hon nu har sagt är synnerligen oroande av två skäl. För det första därför att hon tydligen tänker bortse från vad riksdagen beslutar. Hon tänker förhandla som om den här frågan över huvud taget inte varit uppe till beslut i riksdagen. För det andra har hon tydligen inget emot att inrangera sig själv i brofrälsets perspektivlösa skara. Om Anitha Bondestam går in i förhandlingarna för att få fram en bro — det vill jag påpeka — är det för att arbeta för en lösning som till råga på allt strider mot det mesta hon själv pläderat för i sin egen proposition. Det är verkligen till att vara liberalt kluven i överkant. Eller har Anitha Bondestam möjligen kommit på någonting som talar för att en bilbro kommer att begränsa privatbilismen, främja kollektivtrafiken, reducera energislöseriet eller förbättra miljön för alla de människor som skall verka och bo i det område som brotrafiken skall bullra och osa igenom tur och retur! Min fråga kvarstår: Kommer kommunikationsministern att inrikta förhandlingarna på ett brobygge eller ej?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på den fråga som jag ställde i mitt anförande. Låt mig här konstatera och slå fast, att svaret innebär en utfästelse att regeringen i den här frågan verkligen skall fatta beslut och ge besked omedelbart efter sommaren. Det är mycket tacknämligt med hänsyn till att man har väntat så länge i de berörda : kommunerna. Jag nämnde i mitt anförande att en ideell förening i Skara planerade att göra om banan till en museibana mellan Skara och Lundsbrunn. I anslutning härtill vill jag ställa en följdfråga till kommunikationsministern: Är fru Bondestam beredd att i samband med behandlingen av frågan positivt pröva också den framställning som föreningen har gjort?
Herr talman! Först till Sten Svenssons fråga. Såvitt jag förstår är det utbildningsdepartementet som skall ta ställning till frågan om museijärnvägen. Till Bertil Fiskesjö vill jag säga att riksdagen, mig veterligen, inte uttalat att frågan om en bro mellan Malmö och Köpenhamn över huvud taget inte skall diskuteras. I så fall hade man naturligtvis inte tillsatt en utredning beträffande fast förbindelse över Öresund, som också omfattade frågan om en broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn.
Herr talman! Jag är självfallet medveten om att även utbildningsdepartementet måste kopplas in på det här ärendet. Men med hänsyn till att SJ:s verksamhet lyder under kommunikationsdepartementet måste frågan bli föremål för gemensam beredning mellan kommunikationsdepartementet och utbildningsdepartementet. Jag upprepar således min fråga om kommunikationsministern i de delar, för vilka kommunikationsministern är ansvarig, är beredd att positivt medverka till att föreningens framställning kan vinna gehör.
Herr talman! Jag har återgett riksdagens beslut, ordagrant uppläst ur utskottsbetänkandet. Naturligtvis skulle man kunna anföra mycket i denna fråga, men med tanke på att det tydligen inte går att få något klart besked från kommunikationsministern skall jag i stort sett avstå.

Alla andra tycks vackla, och det är naturligtvis beklagansvärt. Men jag vet att det inte råder något tvivel om vilken uppfattning människorna i regionen har. De som i första hand berörs har samma ståndpunkt som centern.

Herr talman! Under debatten tidigare i dag har man från flera håll med rätta strukit under järnvägens stora betydelse för glesbygden. Det gäller inte minst glesbygden i Norrlandslänen. Inlandsbanans tillkomst för omkring ett halvt sekel sedan har ju varit förutsättningen för utvecklingen av många orter. Det gäller också vad man kan kalla de tvärgående delarna av inlandsbanan, nämligen dem som binder ihop den egentliga delen med norra stambanan. Behovet av att bevara inlandsbanan också för persontrafik och att rusta upp den har tagits upp i flera motioner från moderata samlingspartiet, bl.a. i några partimotioner. Jag noterar med tillfredsställelse att trafikutskottet delar den uppfattningen och att det i den delen inte finns några avvikande meningar. Statens ansvar för underhållet av inlandsbanan slås ånyo fast, liksom angelägenheten av en fortsatt medveten upprustning av banan. Som en del av inlandsbanan kan man se järnvägslinjen Forsmo-Hoting. Den bandelen, som är 12 mil lång och kom till år 1925, går till stor del i Ångermanälvens dalgång. Bandelen är dock av låg standard och behöver rustas upp, om den skall kunna fylla den transportfunktion för befolkning och näringsliv inom Västernorrlands och Jämtlands län som är erforderlig. Under årens lopp har tyvärr ibland ifrågasatts om linjen skulle läggas ner, men då och då dess bättre också om en upprustning skulle ske. Behovet av en upprustning av Forsmo-Hoting-banan har jag tagit upp i motionen nr 536. En upprustning som t.ex. möjliggör en höjning av axeltrycket skulle vara till fördel för godstrafiken men också för persontrafiken. Det beslut som trafikutskottet föreslår riksdagen att fatta innebär för denna linje, liksom för andra, att den av regeringen föreslagna nedläggningsprövningen avvisas. Jag ser det så, att man nu har vunnit viktig tid och att även den här linjen får chansen att bevaras — också för persontrafik. Herr talman! Jag anser att jag med utskottets ställningstagande har vunnit mitt syfte med motionen, och jag har därför inget yrkande.

Herr talman! De egenartade förhållanden som är rådande på bandelarna Boden-Haparanda och Karungi-Övertorneå kan man inte underlåta att påtala. Det är fråga om en sådan försämring av servicen att man kan tala om skandal. När man kl. 9.55 embarkerar rälsbussen i Övertorneå så har man fyra timmars och fem minuters färd till Boden. Avståndet från Övertorneå till Boden är inte ens 19 mil — per järnväg. Vem som helst kan räkna ut att om avståndet mellan två orter är knappt 19 mil och resan tar över fyra timmar så gör man inte ens 50 km/tim. På den långa rälsbussresan från Övertorneå till Boden förekommer inte längre någon som helst servering, varken av kaffe eller förfriskningar. Rälsbussarna på sträckan är synnerligen obekväma, och underhållet av bandelen är kraftigt eftersatt — så man kan förstå ironiska röster som efterlyser säkerhetsbälten. Det föranleder många att tro att genom förlängda restider och försämrad service i övrigt söker man så att säga ”knäcka” Tornedalsbanan. Ännu färre resenärer, och SJ kan lägga ned trafik. Det ligger nära till hands för människor att tro att SJ tillämpar en sådan cynism. I så fall är det allvarligt, nu när tiden arbetar för en renässans för järnvägar som kollektivt kommunikationsmedel. I en tid då olja betingar skyhöga priser och på litet sikt sinar, då man febrilt söker alternativa energikällor, då rycker de svenska järnvägarna, som kan drivas med inhemsk energi — elkraft — fram som ett ännu starkare alternativ i fråga om kommunikationer. I motionen 2393 aktualiserar vi två krav, nämligen för det första en upprustning och elektrifiering av Tornedalsbanan, för det andra en utbyggnad av bangården i Haparanda. Herr talman! Det är en rad omständigheter som medverkar till att bland f.n. trafiksvaga bandelar placera Boden-Haparanda-banan — och därmed även den relativt korta bandelen Karungi-Övertorneå — i en klass för sig. — Något som varken i propositionen eller utskottets betänkande beaktats. Inledningsvis vill jag slå fast att Haparandabanan förmedlar en ökande nordisk och internationell trafik. Med den omfattning det nordiska samarbetet fått även på det trafikpolitiska området är det här inte bara fråga om en regional eller intern svensk angelägenhet utan numera även — minst sagt — en nordisk angelägenhet, då Boden-Haparanda-banan förmedlar internationell trafik över Haparanda-Torneå, syskonstäderna vid den svensk-finska gränsen. Vill man emellertid se det hela i ett ännu större perspektiv kan man notera att det förhåller sig så att de finska och ryska järnvägarna har samma spårvidd. Det finska järnvägsnätet är så att säga knutet till det ryska, och man kan ibland få höra att den transsibiriska järnvägen börjar vid Haparanda-Torneå. Via järnvägsbron över Torne älv och Tornedalsbanan sammanbinds detta väldiga järnvägssystem med den svenska stambanan och vidare med den europeiska kontinentens järnvägsnät. Det är många banor som här sammanlänkar folk och länder. Men en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Det är ingen överdrift att påstå — snarare en underdrift — att banan Boden-Haparanda är den svagaste länken i denna väldiga euroasiatiska kedja av kommunikationer till lands. Vi har redan bevis på att man på finskt håll med växande oro ser hur bandelen Haparanda-Boden får förfalla utan att någonting görs. Från finsk sida, särskilt från järnvägsoch industrihåll i Finland, har önskemål uttalats om ökning av godstransporterna, särskilt av tyngre gods, runt Bottenviken. På senare tid, under vintern särskilt under veckoslut, har rent av kaotiska förhållanden varit rådande när det gäller godsbefordran från Finland. Gods i mängder, som kan ha motsvarat 15-16 hela godståg, har blivit stående i väntan på vidarebefodran. Det om något bevisar att den svagt konstruerade bandelen Haparanda-Boden utgör en flaskhals i trafiken till och från Finland. I Finland frågar man sig om Sverige tänker isolera norra Finland. För några år sedan träffades en nordisk överenskommelse om samarbete på transportoch kommunikationsområdet, där Sverige var det första land som ratificerade överenskommelsen. I denna konvention betonas ”betydelsen av att samarbetet inom transportoch kommunikationsområdet utvidgas och fördjupas i riktning mot ett optimalt utnyttjande av de nordiska ländernas samlade resurser”. Det som skett på finsk sida är att man under de senaste åren fram till riksgränsen i Torneå rustat upp den finska järnvägen för tung och snabb trafik. I fråga om service är de finska järnvägarna, Valtion-rautatiet, långt före SJ. Man gör mycket för komfort och trivsel. Det förekommer t.ex. att finska resenärer på väg till rekreationsoch vintersportorter placerar bilen på tåget för att bl.a. under resan kunna dansa på tågdiskotek. Egentligen bör frågan om Haparandabanan anhängiggöras i Nordiska rådet, och jag vill fråga chefen för kommunikationsdepartementet i vilken ordning statsrådet vill medverka till att SJ:s riksförbindelse Haparanda-Torneå prövas i nordiskt sammanhang. Det är mycket som tyder på att handeln i stort mellan öst och väst kommer att öka. Under den borgerliga trepartiregeringens tid for en manstark industridelegation över till Sovjet i syfte att öka handeln österut. Sedermera har man på svenskt håll uppmärksammat även Kina som en potentiell marknad. Hur det än blir, erbjuder spårbundna transporter redan nu och särskilt framöver ett konkurrenskraftigt alternativ i fråga om transportkostnader. När det gäller turism är vi redan på väg mot en normalisering på Nordkalotten. Hitintills har svenskar och finnar turistat i Sovjet — alltså ensidigt folk från väst. Det väldiga ryska riket med allt vad som där döljer sig kan dock inte hållas hermetiskt tillslutet hur länge som helst. Redan vid detta sekels början, då järnvägar byggdes, sades det i gränsbygderna och även här i Stockholm, att den ryska jätten vädrar havsluft, att den ryska jätten vill till Västerhavet. Det utrikespolitiska läget har sedan dess helt förändrats, men ryssarna har uttalat intresse för och redan kommit i gång med såväl kulturellt som idrottsligt utbyte på Nordkalotten. Herr talman! I går afton framhöll en representant för regeringspartiet i upprepade inlägg här i kammaren att sjukvården i Övertorneå som ett föredöme. Bakgrunden härtill är bl.a. ett unikt samarbete över världens fredligaste gräns. Det har kunnat ske trots knappa resurser, tack vare vilja och förmåga till samverkan och samordning av befintliga resurser. Det är min förhoppning, herr talman, att man på enahanda sätt kan och vill förnuftigt lösa frågor om de kollektiva kommunikationerna i Tornedalen och över riksgränsen.

Herr talman! Det betänkande från trafikutskottet som vi nu behandlar har mycket stor betydelse för Stockholmsregionen. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att utskottet nu föreslår riksdagen besluta att ge SJ i uppdrag att fullfölja projekteringen av ett dubbelspår mellan Älvsjö och Flemingsberg. Vad som särskilt är värdefullt i detta förslag till beslut är att man nu också anvisar medel till projekteringsarbetet. Vad som speciellt måste poängteras är att detta dubbelspår är en förutsättning för att bygga Flemingsbergs station. Motiveringen för denna station har vi från socialdemokratiskt håll flerfaldiga gånger framfört i denna kammare, varför jag här i dag kan begränsa mig till att hänvisa till all den trafik som Huddinge sjukhus alstrar. Enligt vår uppfattning är det inte möjligt att bygga Flemingsbergs station utan att också bygga det aktuella dubbelspåret på sträckan. Den uppfattningen har vi också stöd för hos SJ:s ledning. Det har framkommit vid alla de förhandlingar som under de senaste åren förts mellan SJ och landstinget i Stockholms län. Skulle man ändå hålla fast vi en hypotetiska tanke och bygga Flemingsbergs station utan att bygga det aktuella dubbelspåret, skulle det få ske till priset av att en eller flera andra stationer utmed sträckan fick dras in. Detta vill vi från socialdemokratisk sida inte vara med om. Det skulle innebära en så kraftig försämring av den nuvarande kollektivtrafiken att det alternativet inte är realistiskt. Det beslut som trafikutskottet nu föreslår riksdagen att fatta angående dubbelspåret mellan Älvsjö och Flemingsberg är, med den tolkning jag ger det, ett beslut som vi inom Stockholms län tar emot mycket positivt. Beslutet innebär dessutom att SJ nu får i uppdrag att utreda de framtida förutsättningarna för den spårbundna trafiken i Stockholms län, såväl söder som norr om Stockholm. Beslutet innebär vidare att riksdagen nu ger en myndighet, nämligen SJ, i uppdrag att leda detta utredningsarbete. Därmed behöver det i fortsättningen inte uppstå någon diskussion om vilken myndighet som skall leda utredningsarbetet. Det är självklart att utredningsarbetet måste ske i samråd med såväl landstinget som kommunerna i Stockholms län. Det är hög tid att detta beslut nu kommer. Alla människor i Stockholms län som är något insatta i kollektivtrafikens problem inser i dag att de olika spårsträckningarna — både söderut, västerut och norrut från Stockholm — har en otillräcklig kapacitet. Alla människor inser att vi i början av 1980-talet bildligt talat slår huvudet i taket. Det är inte möjligt att i fortsättningen utvidga och utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län utan att öka Det är av avgörande betydelse för hela regionen att kollektivtrafiken kan fungera på ett effektivt sätt. Det är en självklarhet, som inte särskilt behöver framhållas i denna kammare. Jag vill dessutom säga några ord om Södertälje Södra och spårsträckningen till Järna. Av vad utskottet skriver om projektering av ett dubbelspår, parallellt med det nuvarande spåret, på sträckan Älvsjö-Flemingsberg kan jag för min del inte dra någon annan slutsats än att grunden nu har lagts för en fortsatt parallell sträckning av spåret på hela sträckan till Järna. Det är dessutom känt att SJ-chefen inte är främmande för en sådan lösning. Den här uppfattningen stämmer också helt med vad Södertälje kommun i enighet gett uttryck för i olika remissvar. En sådan lösning av järnvägskommunikationerna med Södertälje borde också innebära att upprustningen och moderniseringen av Södertälje Södra . Station i hög grad påskyndas. Jag skall i dag inte ta upp tiden med att närmare beskriva alla de byggnadsmässiga missförhållanden som råder vid Södertälje Södra — de har utförligt beskrivits i min motion, och det har framhållits tidigare i debatten i dag. Jag vill i stället begagna tillfället att kraftigt understryka önskvärdheten av att de här problemen får en helhetslösning när det gäller såväl de nya spårens sträckning som upprustningen av stationen vid Södertälje Södra. En sådan helhetslösning skulle undanröja riskerna för stagnation och tillbakagång i industristaden Södertälje. Enligt min uppfattning måste det ha en avgörande betydelse i den här frågan. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande. följande resultat:

Herr talman! Låt mig först för undvikande av varje missförstånd nämna att jag här icke talar som representant för utskottet utan i stället för dess två reservanter. Därtill vill jag lägga att frågan om Namibia inte kommer att beröras i mitt anförande. En votering ägde ju rum i natt i FN:s generalförsamling om Namibia, varvid församlingen med stor majoritet — det var ingen nej-röst, tror jag — antog en mycket skarp resolution. EG-staterna lade ned sina röster, medan Sverige och Norge röstade med majoriteten, dock med uttrycklig reservation för en del av innehållet i resolutionen — den som gällde militära åtgärder. Att Namibiafrågan inte tas upp i detta anförande beror på att den krisen är relativt färsk. Länge såg det ut som om det skulle gå att nå en överenskommelse mellan västmakterna och Sydafrika, men sedan har situationen tillspetsats under de senaste dagarna. Dessutom har Namibiakrisen inte heller beaktats vid utformandet av propositionen. Vidare bör tilläggas att frågan om Namibia i högsta grad är en FN-fråga. Det är mot FN som Sydafrika anses ha begått trolöshet. Krisen har skärpts därför att Sydafrika inte velat tillämpa den internationella domstolens utslag. Herr ta.man! Sydafrika framstår i dag för oss som ett hårt och brutalt klassamhälle. Majoriteten av dess invånare är redan i och med födelsen dömda att deklasseras, dömda till en andra klass i det sydafrikanska samhället. Det är visserligen riktigt, som det sägs, att denna majoritet materiellt har en bättre ställning än färgade i många andra afrikanska länder. Det är vidare sant att de vita kom till landet den 6 april 1652 — för 300 år sedan, alltså före den nuvarande svarta majoriteten. Det är också sant att de vita, till skillnad från exempelvis fransmännen i Algeriet, icke har något eget moderland att ta sin tillflykt till. Vi känner ju alla till striderna mellan boer och engelsmän på sin tid. Men detta ursäktar inte förhållandena i Sydafrika. Apartheidpolitiken står i klar strid med den i FN-stadgan inskrivna respekten för människan utan hänsyn till kön eller ras. Dessa förhållanden har Sverige liksom varje annan FN-medlem rätt och plikt att reagera mot. Det är visserligen också sant att det råder förtryck och att kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer på andra håll i världen. Kvinnan är förtrampad i många länder, ibland på det mest grymma sätt som genom påbjuden eller sedvanlig omskärelse. Tortyr, våld och förtryck finns runt omkring oss. Politiska rättigheter i den mening vi lägger i dessa ord saknas i majoriteten av stater och för flertalet av människor. Men ej heller detta är någon ursäkt för apartheidpolitiken och för Sydafrika. Däremot kan det vara skäl för oss bedömare på avstånd att vid vår granskning icke ge näring åt den missuppfattningen, om den nu finns, att Sydafrika är det enda land där mänskliga rättigheter kränks. Vad har då Sverige gjort? Självfallet har vi omedelbart följt säkerhetsrådets rekommendationer och senare beslut i frågan om vapenembargot. Gång efter annan har vi också fäst generalförsamlingens uppmärksamhet på förhållandena. I praktiskt taget alla tal som svenska politiker hållit i FN eller i andra sammanhang har Sydafrikafrågorna tagits upp. Var svensk opinion står i fråga om Sydafrika — därom råder ingen tvekan i FN, i Europa, i Norden eller eljest i världen. I dag är det emellertid enligt regeringens proposition fråga om ett nytt steg. Sverige skall veterligen först av alla stater i världen anta en lag om förbud mot investeringar i Sydafrika. Sverige har i säkerhetsrådet i januari 1978 begärt beslut om stopp för investeringar som ett nödvändigt komplement till beslutet om vapenembargot. Vår begäran föranledde icke något beslut av rådet. Vår begäran har senare upprepats i generalförsamlingen hösten 1978. Något beslut i rådet har ännu icke förekommit. I detta läge och sedan proceduren den vanliga vägen befunnits för ögonblicket utsiktslös, vill Sverige nu handla på egen hand och vidta egna unilaterala sanktioner med förbud mot svenska investeringar i Sydafrika. Vi reservanter finner detta olyckligt. För det första därför ett en sådan åtgärd bryter mot huvudlinjen i svensk utrikespolitik, att sanktioner eller sanktionsliknande åtgärder skall föregås av beslut eller rekommendationer av säkerhetsrådet. För det andra finner vi det olyckligt därför att det inte är realistiskt att tro, att andra stater — framför allt inte de stora handelsparterna — kommer att följa det svenska exemplet. Därför blir det icke någon effektivitet i åtgärderna. Därmed kommer dessa också att drabba svensk sysselsättning, svensk arbetskraft och svenska företag. Propositionen har föregåtts av ett riksdagsbeslut den 4 juni 1977, då riksdagen enhälligt beslöt att regeringen borde tillsätta en utredning, dels med uppgift att utarbeta ett lagförslag avseende förbud mot kapitalexport från Sverige, dels för att utreda de juridiska folkrättsliga och utrikespolitiska aspekterna på ett ensidigt åtagande av detta slag samt en bedömning av de politisk-ekonomiska och psykologiska effekterna av en dylik åtgärd. Inom parentes sagt är det märkligt att propositionen i stort sett endast refererar den ena delen av riksdagens beslut, icke den andra. Man vill gärna tro att detta beror på ett rent misstag. Någon kompensation har kanske handelsministern givit när han i stället så mycket utförligare refererade remissyttrandena. Vad riksdagen ville år 1977 var att öka trycket på Sydafrika och bl.a. visa en ny beredvillighet att övergå från ord till handling. Men frågan om huruvida handling skulle tillgripas, dvs. om det begärda lagförslaget skulle leda till lagstiftning, lämnades öppen av riksdagen. Detta beslut år 1977 innebar att riksdagen ändrade mening. Tidigare, 1975 och 1976, hade riksdagens majoritet avslagit förslag om ensidiga svenska åtgärder. Som exempel på det socialdemokratiska partiets tankegångar tidigare kan jag här visa en skrift, utgiven av den socialdemokratiska partistyrelsen i oktober 1965 under rubriken Sydafrika och vi. I den skriften polemiseras mot tanken på egna svenska åtgärder. För att sanktioner skall ha någon utsikt att bli effektiva måste de vinna allmän anslutning och framför allt tillämpas av Sydafrikas andra handelspartner, heter det i skriften. Som stöd för detta åberopas ett uttalande i en rapport från en expertgrupp under Alva Myrdals ledning, som på Per Heekkerups initiativ tillsattes av generalsekreteraren. Slutsatsen var ”att det är endast genom en FN-aktion i form av ett enhälligt beslut i säkerhetsrådet som sanktionsvapnet snabbt kan bli effektivt. Endast om aktionen är överenskommen och total kan sanktionshotet nå sitt mål.” I skriften, som är författad av en framstående socialdemokratisk utrikespolitisk expert, tidigare riksdagsman, sägs att tanken på att man borde pröva möjligheterna att genomföra sanktioner utan medverkan av alla Sydafrikas stora handelspartner är klart orealistisk. Broschyrens pris var då 2 kr. Den realiseras kanske i dag. Herr talman! Det skulle vara intressant att i detta sammanhang närmare söka analysera folkrättsliga synpunkter på lagen i fråga. Har en FN-stat befogenhet att ingripa i medlemsstaternas inre frågor? Enligt den officiella svenska kommentaren till FN-stadgan år 1945 skulle så icke vara fallet. Sverige har senare intagit en annan ståndpunkt. En kommentator, professor Eek, intar en medlande ställning och framhåller att generalförsamlingen enligt fast praxis har frihet att diskutera brott mot mänskliga rättigheter och framlägga förslag men anser det diskutabelt om traktatmässigt föreskriven bestämmelse för medlemsstater att respektera mänskliga rättigheter föreligger. Självklart är att vid kollision mellan svensk och sydafrikansk lag Sydafrikas folkrättsliga, angivna territorialhöghet respekteras. Handelsministern påpekar också detta i propositionen och vidkänner Sveriges skyldighet att respektera Sydafrikas territoriella höghetsrätt. Därav följer emellertid också, herr talman, att Sydafrika genom sin lagstiftning kan göra denna svenska lag praktiskt verkningslös inom sitt område. Däremot kan lagen påskynda nedläggandet av företagen i Sydafrika eller försäljningen av dem och därmed överförande av svensk egendom till andra utländska eller sydafrikanska intressen. Att ge sig in på folkrättsliga diskussioner av detta slag skulle vara intressant men kan av praktiska skäl inte gärna ske i denna debatt. Det skulle föra alldeles för långt. En annan och kanske viktigare fråga än den nyss berörda är emellertid om Sverige skall överge sin tidigare princip att som FN-medlem endast delta i sanktioner som är beslutade eller rekommenderade av säkerhetsrådet. Skall vi på egen hand agera vid sidan av FN-stadgan? Skall vi för vår del starta ensidiga sanktionsåtgärder? Beslutas ensidiga svenska aktioner, vilka alltså tidigare konsekvent avvisats av riksdagen, är det troligt att dessa, för att än en gång citera Alva Myrdal, ”blir ineffektiva”. Därmed försvårar de också genomförandet av andra internationella sanktioner och därmed försvagas FN:s ställning. Till detta kommer riskerna av en prejudicerande verkan. Krav i vårt land eller i FN:s generalförsamling på att Sverige skall delta i bojkottaktioner mot tredje land har konsekvent avvisats av statsmakterna med hänsyn till att man endast kan medverka i sådana sanktioner som beslutats av FN:s säkerhetsråd. Men om denna lag antages av riksdagen om en stund går det icke gärna att med den motiveringen avvisa svenskt deltagande i sådana sammanhang. Israel bör enligt förslag från många håll — den förste på plan var hans excellens fältmarskalken Ali Hadgi Idi Amin Dada från Uganda — uteslutas ur FN och FN-organen. Även inom arabstaterna sinsemellan riktas påtryckningar i syfte att medverka till bojkottaktioner. Även länder på andra kontinenter har Nr 164 förekommit i samband med liknande förslag. Fredagen den I propositionen erkänner handelsministern att man med detta förslag I juni 1979 frångår en linje i den svenska utrikespolitiken. Man söker motivera detta med att generalförsamlingen upprepade gånger uttalat sig för sanktioner mot Sydafrika. Men det är att märka att enligt FN-stadgan är det enbart säkerhetsrådet som har att besluta eller rekommendera sanktioner. Generalförsamlingens uttalanden har Sverige — som i natt — ofta måst gå emot helt eller delvis. Dessa kan enligt svensk bedömning icke ligga till grund för svenska sanktionsåtgärder. Anledningen till att FN-stadgan lägger besluten i säkerhetsrådet är självfallet att i rådet de permanenta medlemmarna har vetorätt. Därigenom riskerar FN-medlemmarna icke att indragas i stormaktskonflikter eller i stormaktspolitik. Den som främst har utvecklat dessa teser är Östen Undén. I ett föredrag i Oslo 1954 uttalade han: ”När Sverige anslöt sig till FN fästes en avgörande vikt vid röstningsregeln i stadgarna som gjorde rådets beslut beroende av stormakternas enhällighet.” Vi tror för vår del att den mest konsekventa tillämpningen av neutralitetspolitiken innebär att vi följer FN:s regler och icke handlar på egen hand. Har vi egentligen tänkt på konsekvenserna för framtiden av en sådan här åtgärd? Jag har tillfrågats: Vilket är då reservanternas eget program? För det första vill vi att riksdagen skall uttala att svenska sanktionsåtgärder eller sanktioner icke skall riktas mot visst land utan att de bygger på av FN:s säkerhetsråd fattade beslut eller antagna rekommendationer. För det andra vill vi hänvisa till att ett antal länder, bland dem EG-staterna, har enats om en särskild uppförandekod för företag i Sydafrika. Den berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, frågor om arbetskraft, lönefrågor och frågor om segregation på arbetsplatserna. Enligt koden skall moderföretagen varje år offentliggöra en rapport om framstegen. Och regeringarna skall varje år — jag talar nu om EG-koden -— ta ställning till hur koden tillämpas. Även den kanadensiska regeringen har antagit en liknande kod. Amerikanska företagare har också enats om en frivillig kod för företags uppträdande i Sydafrika. Svenska företag har även självmant i samarbete med Sveriges Industriförbund låtit utarbeta en sådan kod. Dessa företag torde vara beredda att gå vidare på denna väg. En fråga till, herr talman. Enligt lagförslagen skall icke i lagen inskrivas någon rätt till ersättning för förluster, orsakade av lagstiftningens tillämpning. Frågan om ersättning skall i stället i varje särskilt fall prövas, och då skall alltså granskas om och i vad mån det finns skäl att låta den skadelidande få ersättning för liden förlust. Som skäl för den negativa inställningen åberopar handelsministern motsvarande stadgar i sanktionslagen. Men enligt gängse principer bör kostnaderna för svenska folkrättsliga motåtgärder icke bäras av enskild utan av staten. Det ter sig utmanande — jag återger nu vad ordföranden i 163 Sydafrikautredningen anfört — att låta några få enskilda få bära bördan av en viss utrikespolitisk aktion, särskilt när denna har så starkt inslag av solidaritet och moral som här är fallet. Det borde vara självklart att vi i samband med ett eventuellt riksdagsbeslut också tar ställning till efter vilka grunder ersättning skall utgå vid förluster förorsakade av lagstiftningen. Den skillnaden föreligger dessutom i förhållande till sanktionslagen, att det där är fråga om att delta i avvärjandet av en situation som enligt säkerhetsrådets bedömning hotar freden. Vid ett bindande rådsbeslut har alla FN-stater plikt att delta. Här är det däremot fråga om en ensidig svensk aktion.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

Herr talman! Rasmotsättningarna i Sydafrika har ökat, och regimen visar en alltmer brutal inställning mot de svarta och deras organisationer. Under de senaste månaderna har ett flertal avrättningar av företrädare för de svartas organisationer ägt rum. De förslag till förändringar på arbetsmarknadsområdet som nu diskuteras i Sydafrika innebär på intet sätt att någon fundamental förändring skett i den sydafrikanska apartheidpolitiken. De svartas organisationer har bannlysts och deras verksamhet starkt inskränkts. I den just nu pågående FN-sessionen om Namibiafrågan har omvärlden starkt fördömt Pretoriaregimens hållning, vilket har kommit till klart uttryck. En överväldigande majoritet kräver sanktioner mot Sydafrika, bl.a. på det ekonomiska området. I en resolution från i går, en rekommendation till säkerhetsrådet som antogs med 118 röster mot 0, förordades ekonomiska sanktioner för att tvinga Sydafrika att ge Namibia självständighet. Under hela 1970-talet har Sverige vid upprepade tillfällen framhållit att ekonomiska sanktioner beslutade inom FN:s ram måste genomföras för att framtvinga nödvändiga förändringar i Sydafrika. Inom generalförsamlingen har en allt större majoritet röstat för sådana åtgärder. Även inom säkerhetsrådet har bland de permanenta medlemmarna kunnat noteras en växande otålighet över den sydafrikanska regimens ohörsamhet. Några länder, Norge, Japan och Nigeria, har nyligen vidtagit självständiga unilaterala åtgärder för att minska de ekonomiska kontakterna med Sydafrika. Sverige står nu i tur att vidta sådana unilaterala åtgärder i form av ett förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika och i Namibia. Det är med stor glädje som jag noterar att utskottets majoritet följt regeringens linje och motsatt sig yrkanden som framställts om avslag. Vi är alla eniga om att sanktioner riktade mot visst land bör bygga på av FN:s säkerhetsråd fattade beslut eller rekommendationer. Men flera omständigheter talar i detta fall för att ett sådant begränsat avsteg som regeringen här har föreslagit kan göras från denna huvudprincip. Avsteget är motiverat av det uppenbara faktum att situationen i Sydafrika är unik. Som jag många gånger framhållit har den uppfattningen gehör hos ett överväldigande flertal av FN:s medlemsstater. Det finns med andra ord ett mycket starkt politiskt stöd för åtgärder av det slag som regeringen nu föreslår. Att hävda att förtroendet för FN kommer att undermineras av beslut om svensk lag om investeringsförbud i Sydafrika är därför orimligt. I stället stärks FN genom vårt agerande. Sverige visar som första land att det är berett att i praktisk handling följa generalförsamlingens uppmaning att stoppa företagens investeringar i Sydafrika. Denna handling kan påverka andra länder att ändra sin tidigare ståndpunkt och därigenom bidra till en förstärkning av FN:s ställning. Jag sade att Sydafrika är unikt. Det har i debatten gjorts gällande att det finns andra länder som är jämförbara med Sydafrika. Det sägs t.ex. att om vi vidtar åtgärder mot Sydafrika, så kan det åberopas som stöd för liknande åtgärder mot andra länder. I t.ex. industrikretsar har Brasilien nämnts som exempel på länder som skulle kunna känna sig träffade av den nu föreslagna svenska lagstiftningen. Det är helt felaktigt. I inget annat land finns det en regim som gjort rasdiskriminering till grundläggande princip för sitt samhällssystem. Kränkningar av mänskliga rättigheter är i Sydafrika legaliserade av själva samhällssystemet. Det är det som är skälet till regeringens förslag om förbud mot investeringar i Sydafrika. Någon liknande åtgärd kan inte bli aktuell gentemot andra länder. Visst finns det företeelser i länder i Sydamerika som förtjänar kritik och som vi också kritiserar, t.ex. med avseende på respekten för mänskliga rättigheter. Men att sätta likhetstecken mellan förhållandena it.ex. Brasilien och förhållandena i Sydafrika är inte bara felaktigt och visar på okunnighet, utan det är också förolämpande. Vad man än kan säga om ett land som Brasilien, så inte är det, att det präglas av rasförtryck och rasfördomar. Jag tycker att svensk industri bör upphöra att utan saklig grund ge spridning åt spekulationer och förtal, som kan skada Sveriges kommersiella och andra förbindelser med andra länder. Det är därför min förhoppning att punkten nu sätts för sådana diskussioner. Svenska företag har runt om i världen förvärvat gott anseende genom gediget kunnande, skicklighet och hög kvalitet på sina produkter. Men i detta sammanhang måste man också komma ihåg den roll som en progressiv svensk utrikesoch handelspolitik spelat och spelar. Sverige är känt som ett progressivt land, och detta har positiva effekter också på våra handelsförbindelser. Den föreslagna lagstiftningen ligger i linje med denna progressiva politik. Jag håller det inte för osannolikt, att svenska företag om en tid kommer att betrakta den nu föreslagna lagen om investeringsförbud med helt andra ögon och i sina handelsförbindelser med länder i Afrika och på andra kontinenter nämna den svenska lagen i positiva ordalag. Den föreslagna lagen har granskats av lagrådet. Det var värdefullt att en sådan granskning kunde komma till stånd, trots den stora anhopningen av propositioner i vår. Lagrådets majoritet har godtagit lagförslaget med vissa mindre modifikationer av juridisk karaktär, modifikationer som i allt väsentligt har beaktats i propositionen. Jag vill här framhålla, att jag inte gör gällande att lagförslaget är fullkomligt. Det har brister, vilket också lagrådet påpekat. Men som det har anförts i propositionen är det svårt att utforma en i alla hänseenden heltäckande reglering. Samtidigt är det väsentligt att en lag som den nu föreslagna kommer till stånd nu. Jag hyser också tilltro till de svenska företagens vilja att följa lagens intentioner. Det är för mig i högsta grad förvånande att man på moderat håll inte tycks ha detta förtroende för företagen. Om företagen — mot min förmodan -— skulle vilja utnyttja eventuella luckor för att kringgå lagen, kan denna självfallet ändras eller kompletteras i ljuset av de erfarenheter man då har gjort. Regeringen får då återkomma med ändringsförslag till riksdagen. Jag kan försäkra att regeringen inte kommer att tveka att föreslå sådana kompletterande bestämmelser, om det visar sig behövligt. Jag tror inte heller att riksdagen kommer att tveka att ställa sig bakom sådana förslag. Jag vill understryka att förslaget inte innebär att handeln med Sydafrika avbryts. I och för sig är det enligt min mening riktigt att tillgripa breda ekonomiska sanktioner i syfte att få slut på rasåtskillnadspolitiken. Ingrepp mot handeln skulle dock, till skillnad från ett investeringsförbud, strida mot åtaganden på handelns område som Sverige är bundet av som medlem av bl.a. GATT och OECD. Sydafrikas politik har direkt inflytande på internationell fred och säkerhet. Det är odiskutabelt den sydafrikanska regimens hållning som utgör kärnan i problemkomplexet i södra Afrika. Därför är det särskilt viktigt att åstadkomma ett så hårt och samlat internationellt tryck som möjligt mot regimen i Sydafrika, så att denna kan förmås att snarast uppge sitt hårdnackade motstånd och ändra sin politik. Hittills vidtagna åtgärder har dess värre inte gett resultat. I det läget kan den svenska lagen få stor psykologisk och politisk betydelse. Genom våra åtgärder kan vi medverka till att säkerhetsrådet tar ställning till vidgade aktioner mot Sydafrika och påverka andra länder till agerande. Omvärldens reaktioner på den senaste tidens utveckling i Sydafrika och Namibia har nu nått en sådan punkt att denna effekt inte framstår som orealistisk. Övriga nordiska länder delar i stort sett vår syn på politiken gentemot Sydafrika. Den konstruktiva åtgärd som Sverige nu genom den nya lagen vidtar, är ett uttryck för den solidaritet som svenska folket vill visa dem som kämpar mot apartheid i Sydafrika. Det är min förhoppning att vi skall kunna inspirera andra stater till efterföljd. Därmed skulle ett av målen för våra ansträngningar vara uppnått. Det är, herr talman, odiskutabelt att det främsta trycket på den sydafrikanska regimen kommer och måste komma från krafter inom landet. Det är dessa eskalerande — ja, explosiva — krafter som avgör utgången av kampen. Det minsta vi kan göra i Sverige är att genom åtgärder som den föreslagna och genom stöd i FN till internationella sanktioner ge befrielsekampen vårt stöd i hopp om att kunna förkorta tiden och lidandet intill dess den svarta majoriteten i Sydafrika vunnit sin frihet.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av vad handelsministern sade, t.ex. hans påpekanden om det orimliga i att jämföra Sydafrika med Brasilien. Såvitt jag vet har ingen sådan jämförelse gjorts från denna talarstol, och såvitt jag minns polemiserade han i det sammanhanget med en uppfattning i industrikretsar, och det har jag ingen anledning att bemöta — om en sådan uppfattning skulle finnas, jag tror att herr Cars har missuppfattat detta. Tvärtom tror jag att svensk industri förstår att göra åtskillnad mellan olika länder i sådana här sammanhang. Däremot noterade jag att herr Cars i sitt anförande undvek att diskutera frågan om detta svenska beslut, som kommer om en stund, kan bli prejudikatsbildande eller inte. Det som är närmast till hands att jämföra med är staten Israel. Och herr Cars vet mycket väl att vid varje sammanträde med FN-organen, senast i WHO, förekommer resolutioner av den innebörden. Han vet att starka krafter i FN vill skicka iväg Israel, och han vet att de i sådana sammanhang åberopar diverse argument som Ugandas diktator, numera fallen, började med på sin tid i generalförsamlingen — argument som vi inte vill lyssna på men som vi ser en stark majoritet stå bakom i generalförsamlingen. Prejudikatrisken finns där — det går inte att komma ifrån det — och då skall man inte försöka bestrida den. I dag är det Israel som är närmast i tur, men det kan vara andra stater: det kan vara Egypten också inom kort; det vet vi inte så mycket om. Därför menar vi att det hade varit bättre att följa FN:s regler och att följa de föreskrifter som vi själva har anslutit oss till och som vi har ansett att vi som lojala FN-medlemmar och som mönster-FN-gossar så att säga, bör verka för, nämligen att det är säkerhetsrådet som fattar beslut om åtgärder, och även om svenska åtgärder, av sanktionskaraktär. Sverige har ju försökt få fram beslut om sådana åtgärder i säkerhetsrådet, och en sådan framställning ligger nu under dess prövning. Varför inte avvakta resultatet av den? Varför inte hoppas på den? Om det nu är så som herr Cars säger att sympatin för åtgärder mot Sydafrika växer i FN-kretsar, då växer den ju också i säkerhetsrådet — det sade herr Cars själv för resten, och då skall den endera dagen leda till det resultatet. Man bör följa FN-stadgan och inte gå vid sidan av densamma! Jag kan inte finna annat, herr talman, än att det måste vara fel att gå utanför FN-stadgan i sådana här viktiga frågor. Och det kan inte vara nyttigt heller, vare sig för uppfattningen om Sveriges roll som lojal FN-medlem eller i andra sammanhang, att så sker.

Herr talman! Jag är övertygad om att pressen på säkerhetsrådet att vidta de åtgärder som en bred majoritet av FN:s medlemsstater ställt sig bakom när det gäller Sydafrika växer, om länder som Sverige inte bara i ord utan också i handling vågar visa sin vilja att ta steg av ekonomisk betydelse för att därigenom påverka förhållandena i Sydafrika. Jag sade i mitt anförande, herr talman, att situationen i Sydafrika var unik. De som i Sverige har hävdat motsatsen har huvudsakligen gjort det med utgångspunkt från de faror för de svenska kommersiella intressena som en parallell med Sydafrikalagen skulle kunna leda till, om man gjorde en sådan när det gäller t.ex. länder i Latinamerika. Men jag vill starkt understryka att det jag sade om att lagen endast kan tillämpas på ett land som Sydafrika, därför att situationen där är unik, i hög grad också gäller om man skulle försöka göra sådana jämförelser med ett land som Israel. Jag är helt övertygad om att det i denna riksdag finns en mycket klar majoritet som skulle avvisa varje sådan jämförelse mellan situationen i Sydafrika och situationen i Israel.
Herr talman! Jag har också klart för mig att det finns en stark majoritet i Sveriges riksdag som skulle avvisa varje sådan jämförelse. Men det är inte det jag talar om. Jag talar om påtryckningar på Sverige, som kan förekomma och mot vilka vi då icke kan anföra det skälet att vi följer FN-stadgans beslut, att vi håller oss till den och inte tar några andra hänsyn. Det är det, herr Cars, som jag talar om. Försök förstå att det är skillnaden! Sedan tycker jag nog att det är en märklig formulering av herr Cars när han säger att vårt beslut kommer att öka pressen på säkerhetsrådet. Jag vill då svara att jag tycker det är en märklig formulering att använda: Man pressar säkerhetsrådets medlemmar till beslut, om man går vid sidan av rådet och handlar på egen hand. Det tror jag inte är den vanliga formen för påtryckning. Får jag till sist ta upp en annan sak. Herr Cars nämnde i sitt förra inlägg att han inte tyckte att moderaterna har förtroende för de svenska företagen. Motiveringen för detta märkliga uttalande var ju att vi hade begärt en mera fullständig och preciserad lagstiftning. Vi önskade, före alla andra, att den skulle gå till lagrådet, och det gick också att ordna. Det gjorde vi därför att vi ville ha en lagstiftning som är god och som är heltäckande. Detta var regeringen till en början inte intresserad av, men sedan kom lagförslaget till lagrådet. Men att tro att denna vår strävan efter att få en god lagstiftning skulle kunna anses som ett bevis på brist på förtroende för företagen visar att man har en underlig uppfattning om lagstiftningens uppgift och innehåll.

Herr talman! De svenska företag som är verksamma i Sydafrika och som driver dotterbolag där är ju stora och välkända svenska företag, och jag är övertygad om att de är beredda att följa den svenska politiken som den fastställs i lag och inte bara leta efter eventuella hål i lagen utan tar hänsyn till lagens anda. Regeringens strävan var hela tiden att dess förslag skulle tillställas lagrådet, så att vi skulle få den juridiska och sakkunniga granskning av förslaget som lagrådet kan ge. Det var därför med glädje vi konstaterade att det i det hårda arbete som lagrådet hade fanns ett utrymme för att granska också den här lagen. Och det var med ännu större glädje som vi konstaterade att lagrådet fann att förslaget mycket väl kunde läggas till grund för en lag. Man hade bara några mindre juridiska korrektioner som man ville ha genomförda och som vi också i allt väsentligt har tagit hänsyn till i den proposition som lades på riksdagens bord.

Herr talman! Som har nämnts tidigare av både Allan Hernelius och handelsminister Cars har det under den gångna natten fattats ett beslut i FN:s generalförsamling om att gå till säkerhetsrådet och begära att ekonomiska sanktioner skall vidtas mot Sydafrika. Den direkta anledningen är Sydafrikas olagliga annektering av Namibia, och avsikten är naturligtvis att tvinga fram ett Sydafrikas erkännande av Namibias fullständiga självständighet. Det var, som handelsminister Cars har nämnt, en mycket stor majoritet som fattade detta beslut. Hur resolutionen sedan kommer att behandlas i säkerhetsrådet återstår att se, men mot bakgrund av tidigare beslut kan vi inte heller denna gång vänta oss någon större framgång i den församlingen. Resolutionen i generalförsamlingen är emellertid ytterligare ett bevis på den starka internationella opinion som finns mot Sydafrika och dess politik, både i Namibia och i det egna landet. Det går inte på något sätt att skilja Namibiafrågan från Sydafrikafrågan, utan de hör ihop. Allan Hernelius sade att det inte är lämpligt att diskutera Namibia och Sydafrika tillsammans. Det är en meningslös separering. Oavsett om det är människor i Sydafrika eller människor i Namibia som förtrycks — av samma regim — blir resultatet detsamma. Det är symtomatiskt att moderaternas talesman Allan Hernelius går upp och kämpar emot den nu föreslagna lagen, som är ett första kort steg på vägen mot svenska insatser i denna fråga. Det räcker inte, som Allan Hernelius gör, att med vackra ord fördöma förtrycket men sedan gå upp och frenetiskt kämpa mot att man över huvud taget skall vidta några som helst praktiska eller konkreta åtgärder. Vad är det för vits med de vackra orden, om man inte är beredd att göra någonting konkret? Då uppstår den vanliga svenska dubbelmoralen, som i så många andra fall. Vi går ut och håller tal, bifaller resolutioner och annat, men så fort det gäller att göra något verkligt, som kanske skulle medföra ekonomiska uppoffringar för oss, är vi inte beredda att ställa upp och hjälpa till. Det är en dålig attityd, och det är ganska egendomligt att moderaterna och Allan Hernelius på deta sätt vill framstå som de verkliga dubbelmoralisterna i detta fall. Handelsminister Cars sade att förtrycket i Sydafrika har ökat och att det därför är befogat att lägga fram eu sådant här lagförslag om sanktioner mot Sydafrika. Det är en ganska märklig uppfattning. Förtrycket i Sydafrika har inte ökat. För tre år sedan, när jag första gången var uppe i kammaren och talade i denna fråga, påstods det samma sak. Man hänvisade då till den händelse — en massaker av den svarta befolkningen — som hade inträffat i Soweto. Jag påpekade då att det redan 1960 ägde rum en stor massaker i Sharpeville. Det har också inträffat många andra liknande händelser. Förtrycket har hela tiden varit mycket, mycket hårt. Att den internationella opinionen och även opinionen här i Sverige inte har observerat detta är en helt annan sak. Människor har hela tiden dödats och tagits ut till arbetsläger. De har på grund av passlagarna kunnat arresteras och användas som billig arbetskraft åt de vita farmarna osv. Detta har pågått sedan 1950-talet. Det som nu har hänt och som även handelsministern nämner i nästa andetag är att opinionstrycket har ökat — det svenska såväl som det internationella. Men förtrycket är detsamma. Det enda nya är en senkommen rättelse här i Sverige hos vissa. Jag är glad för att folkpartiregeringen och handelsministern nu har kommit in på den här linjen. Vi har alltid hävdat den. Det finns, herr talman, således starka skäl — för att återvända till den i natt antagna resolutionen i FN — för en lagstiftning mot svenska företags ekonomiska engagemang i Sydafrika, som vi kommer att fatta beslut om här om en liten stund. Vpk har länge begärt att Sverige skall ta ev eget initiativ i denna fråga, men våra krav har alltid avvisats. Det ger mig anledning att säga ett par ord om det sätt på vilket utrikesutskottet behandlar våra motioner. Vi har i åratal haft motioner i den här frågan, men våra krav har alltid avvisats. När vi nu äntligen har kommit så långt att våra krav har rönt en viss framgång avstyrks ändå våra motioner från förra året med motiveringen att de är tillgodosedda och därför inte påfordrar någon åtgärd från utskottets och riksdagens sida. Det kan vara roligt för utrikesutskottet att se till att alltid få någon förevändning för att avstyrka vpk:s motioner, t.o.m. när våra krav till vissa delar bifallits. Vi i vpk unnar er gärna den glädjen, när vi ändå har fått en viss framgång i sakfrågan. Men detta är bara början. Det är ännu lång väg kvar innan påtryckningarna mot Sydafrika både från svenskt och från annat håll har nått den omfattning som rasistregimen där förtjänar. Det har här talats om principer. Det är klart att principieilt är detta ett viktigt lagförslag. Det innebär vad vi i vpk länge krävt. Det är meningsfullt att Sverige vidtar egna unilaterala initiativ — att Sverige vidtar egna åtgärder utan att vänta på att andra skall gå före och utan att hänvisa till FN. Det är klart att detta är en förändring. Och det är, som sagt, glädjande att folkpartiregeringen genom handelsminister Cars talar väldigt varmt för lagförslaget och menar att det är mycket viktigt att vi gör denna markering, att den kommer att få betydelse för den internationella opinionen, att vi kommer att bli föregångare och att denna åtgärd kommer att stärka de förtrycktas kamp. Detta är vpk:s gamla ståndpunkter, och jag hälsar med tillfredsställelse att regeringen också har kommit fram till den kloka uppfattningen. När det sedan gäller den föreslagna lagen har vi riktat stark kritik mot den. Den är ett första steg, men det är långt ifrån tillräckligt. Jag kan hålla med Allan Hernelius, när han säger att lagen rent ekonomiskt kanske inte kommer att få så stor betydelse annat än som en markering. För det första riktar sig lagen enbart mot juridiska personer, företag. Enskildas kapitalöverflyttningar berörs inte av den. För det andra omfattar lagen endast nyinvesteringar, vilket innebär att ersättningsinvesteringar i redan befintliga företag för att hålla i gång driften är fullt tillåtna. För det tredje finns det ju en dispensklausul i lagen som gör att lagen naturligtvis kan kringgås på många olika sätt. Lagförslaget syftar ju till, vilket också sägs i propositionen och i utskottsbetänkandet, att underlätta för de svenska företagen att vara kvar i landet på sparlåga, som det uttrycks. Det är något som vi är väldigt kritiska mot.

Vi har också i vårt lagförslag krävt att lagen skall omfatta även enskilda och inte enbart juridiska personer. Dispensparagrafen anser vi kan få finnas kvar. Men om det skall ges dispens, då skall det gälla handelsåtgärder eller andra åtgärder som stödjer oppositionen i Sydafrika, dvs. Afrikanska nationalkongressen, ANC, den fria fackföreningsorganisationen SACTU eller befrielserörelsen i Namibia, SWAPO. Om man kan stödja dem genom att tillåta vissa sådana här transaktioner tycker vi att det kan vara bra med en dispensmöjlighet — men inte i övriga fall. Det finns en annan viktig synpunkt i det här sammanhanget som gäller de svenska företagen i Sydafrika. Den har också berörts här tidigare. Det gäller Sydafrikas militarisering, den oerhört starka uppbyggnad av den sydafrikanska krigsmakten som pågått i många år och som accelererat mer än på många andra håll i världen under de senaste åren. Det har talats om det vapenembargo som kom till för två år sedan — som säkerhetsrådet gått med på och som vi naturligtvis ställt upp på. Och det är självfallet bra. Men just den etablering av företag i Sydafrika som sker underlättar för den sydafrikanska regimen att kringgå vapenembargot. Det gäller sådana företag som SKF, som är livsviktiga för en krigsmaterielindustri. Jag vill här hänvisa till en hörnartikel i Dagens Nyheter den 29 maj, och jag skall be att få citera ur den: ”Låt oss titta på svenska SKF t.ex., som i dag är Sydafrikas huvudsakliga tillverkare av kullager. Företaget etablerades på direkt inbjudan av den vita regimen. Trots att SKF var landets enda lagerfabrik, gick tillverkningen först med förlust. Företaget vände sig då till den sydafrikanska regeringen och bad om hjälp. Genast infördes totalt importförbud på de produkter som SKF tillverkade. Man fick också rätt att importera svenskt stål till lagren tullfritt. Företaget hade därmed en helt skyddad ställning i landet. Förklaringen ligger nära till hands. I det sydafrikanska ”Board of Trade” uttalades: SKF är av mycket stort strategiskt värde för Sydafrika. Flera ledamöter i den svenska ”Sydafrikautredningen” har kommenterat det här uttalandet. Man har ansett det som högst troligt att SKF redan i dag tillverkar produkter som används i den sydafrikanska arméns fordon. Det vill säga i den jättelika krigsindustrin. Trots detta har man låtit bli att undersöka frågan närmare. Med tanke på FN:s vapenembargo, och följderna därav, är detta på intet sätt försvarbart: Bara en vecka efter det att FN:s resolution om ett bindande vapenembargo mot Sydafrika antagits i november 1977 kom reaktionen från Vorsterregimen. Ekonomiminister Chris Heunis förklarade att en krigstidslagstiftning skulle träda i kraft. Med hänvisning till den s k National Supplies Procurement Act kan regimen nu tvinga företagen att tillverka och leverera specificerade produkter. Lagen gäller också de utländska företagen. Mot en sådan lagstiftning står sig ett svenskt nyinvesteringsstopp slätt. Företagen kan obehindrat hjälpa regimen att kringgå FN-embargot. De dras in i det direkta försvaret av apartheidsystemet.” Den här synpunkten gäller naturligtvis inte enbart SKF. Den gäller också andra av de stora svenska industriföretagen som har verksamhet i Sydafrika och som alla är viktiga för en krigsmaterielproduktion. Dem kommer man som sagt inte åt genom den nu föreslagna lagen, utan det fordras en skärpning och en mycket mer långtgående bojkott som omfattar fler områden än denna lag berör. Herr talman! Jag underlåter att yrka bifall till de motioner som vi skrev förra året och som nu så att säga indirekt har biträtts, dock utan att utrikesutskottet velat säga det. Jag vill däremot yrka bifall till vpk-motionen 590, yrkandet 5, och motionen 2680.

Herr talman! Oswald Söderqvist talade om att förtrycket i Sydafrika inte har vuxit utan ständigt har befunnit sig på ungefär samma nivå. I och för sig kanske det inte är så centralt, eftersom förtrycket alltid har varit mycket hårt. Men jag tycker ändå att det är en riktig bild att beskriva förtrycket såsom allt starkare. Hemlandspolitiken t.ex. är ju ett aktuellt inslag i detta förtryck. I runda tal har redan 2 miljoner människor flyttats om i landet, och 2 miljoner människor står i begrepp att flyttas. De ingripanden som från sydafrikanska regeringens sida sker mot de svartas organisationer och mot deras ledare skärps allt kraftigare. Avrättningarna av afrikanska ledare blir allt oftare förekommande. Nog tycker jag ändå att man kan säga med rätta, dess värre, att förtrycket i Sydafrika har hårdnat. Jag vet inte vem som har upphovsrätten till den svenska opinionsbildningen mot apartheidpolitiken i Sydafrika. Utan att polemisera mot Oswald Söderqvist på den punkten kan jag bara för egen del säga att en av de faktorer som gjorde att jag gick in i liberala studentförbundet på 1950-talet och senare arbetade för detta i Sveriges ungdomsorganisationers landsråd var just dessa organisationers mycket starka avståndstaganden från apartheidregimen i Sydafrika.
Herr talman! Det kan så vara att frågan om hur stort förtrycket har varit då eller nu inte är den primära frågan. Men jag tycker ändå att det är ett ganska dåligt skäl att säga att vi nu här inpå 1970-talet måste vidta åtgärder därför att förtrycket har skärpts. Hemlandspolitiken har pågått långt tidigare. Förflyttningar av de svarta i Sydafrika har skett långt tidigare. Det har satts i system att den manliga delen av befolkningen har skickats till arbetsplatser långt ifrån sina hemorter. De harlevt ett mer eller mindre fängelseliknande liv, t.ex. i de stora gruvdistrikten. De har i åratal fått vistas borta från sina familjer. Jag tycker fortfarande att det är ett dåligt argument att säga att vi nu skall vidta åtgärder bara för att förtrycket har skärpts. Jag vidhåller vad jag sade tidigare. Att det nu tydligen har blivit inne att vidtd åtgärder och agera i denna fråga beror på att den internationella opinionen och opinionen i Sverige har skärpts och det börjar bli politiskt omöjligt att stå emot den. Det vore ärligare att erkänna att så är fallet i stället för att tala om att förtrycket har skärpts.

Herr talman! Det råder inget tvivel om att apartheidregimen i Sydafrika är dödsdömd. Den kommer att försvinna. Det kan ta lång tid. Det kan ta mycket lång tid, men den kommer att försvinna, helt enkelt därför att det är omöjligt att en förtryckarregim, som på det sättet förvandlar majoriteten av folket till utlänningar i sitt eget land och som på det sättet brännmärker människor från födelsen och förföljer dem varje dag i allt vad de företar sig, skulle kunna fortleva i det långa loppet. Frågan är alltså inte om apartheidregimen skall försvinna utan hur det skall ske och när det skall ske. I industriländerna har man länge hyst förhoppningen att förändringarna skall komma gradvis, att övergången skall bli mjuk, att det skall räcka med övertalning och milda påtryckningar för att få förändringar och förbättringar till stånd. Det är en illusionspolitik som knappast har någon annan förklaring än att den stämt så väl med samma västliga industriländers egna innersta intressen, i varje fall deras kortsiktiga intressen. Verkligheten har många gånger dementerat denna illusionspolitik, och vad vi upplevt är i stället att förtrycket gradvis har skärpts och hårdnat med ibland dramatiska händelser som har trappat upp motsättningarna, såsom Sharpeville 1960, såsom Soweto 1976. FN:s generalförsamling har också mycket länge haft klart för sig att det inte går med den mjuka linjen, att det är nödvändigt att isolera Sydafrika, att det är nödvändigt att sätta in effektiva internationella åtgärder för att utifrån bistå de svarta i deras ansträngningar att befria sig. Besluten i FN i det ämnet och valet av strategi går tillbaka så pass långt som till 1962. Sedan har de upprepats generalförsamling efter generalförsamling, år efter år. Det har funnits en kärna av motståndare. Det är framför allt de stora västliga industriländerna, samma länder som sitter med vetorätt i säkerhetsrådet — USA, Storbritannien, Frankrike. De har fortfarande inte givit upp motståndet mot kraven på isolering av Sydafrika och effektiva sanktioner mot landet. Men deras motstånd mot denna FN-strategi har blivit alltmera skamset. Ett bevis för den saken nämnde handelsministern i sitt anförande, när han påminde om beslutet i går, där generalförsamlingen med 118 röster mot 0 rekommenderade säkerhetsrådet att besluta om sanktioner mot Sydafrika med anledning av dess Namibiapolitik. 118 mot 0! Det betyder att inte ens USA, Storbritannien eller Frankrike stod upp för den övertygelse som de förfäktar i säkerhetsrådet. De har förmodligen —- jag gissar det, för jag har inte sett protokollen — lagt ner sina röster. Det har hänt tidigare. Det är en uppgivelsens politik som detta ändå är ett tecken på. Samtidigt som man biter sig fast vid sina egna näraliggande kortsiktiga intressen, samtidigt som man är rädd om sina strategiska intressen i Sydafrika som har att göra med sjöfarten runt Kap, samtidigt som man är rädd om sina stora industriinvesteringar i Sydafrika, samtidigt som man är rädd om tillgången till de råvarurikedomar som Sydafrika har, känner man nu ändå att förändringens vind på allvar har börjat blåsa.

Resultatet kan bli en radikalisering av en typ som åtminstone USA skulle tycka rätt illa om. Och tar befrielsen i Sydafrika mycket, mycket lång tid, blir den mycket, mycket blodig, så kan vi vara säkra på att den regim som därefter följer kommer att bli så mycket hårdare, radikalare och antivästligare. Detta är någonting som man kanske sent omsider börjar besinna i väst, och det leder till vissa förhoppningar om att motståndet i säkerhetsrådet mot effektiva aktioner successivt skall minska. Det finns vissa tecken på det. Det har på senare tid gjorts vissa framsteg även i säkerhetsrådet. Ett nämndes tidigare här i debatten: beslutet om vapenembargo när det gäller Sydafrika. En rekommendation från 1960-talet förvandlades för inte så länge sedan till ett bindande beslut av säkerhetsrådet om förbud att exportera vapen till Sydafrika. Det kan tänkas att vi så småningom kan få se också vissa beslut på investeringsområdet, som vi närmast diskuterar i dag. Det är mot denna bakgrund vi skall se den proposition som vi debatterar här i dag. Sverige har i FN sedan många år gett isoleringsstrategin sitt stöd. Sverige har sedan många år pläderat för att FN skall användas som instrument för kraftfulla påtryckningar på Sydafrika och effektiva ekonomiska sanktioner. Sverige har också ansett att vi inte med någon formell tolkning av FN-stadgan skall säga, att i avbidan på att motståndet i säkerhetsrådet äntligen övervinns gör vi ingenting. Vi har i stället velat att Sverige skall föregå med något av ett exempel, att vi skall visa de svarta att vi menar allvar. Därför har tre svenska regeringar efter varandra rekommenderat de svenska företagen att trappa ner sina investeringar i Sydafrika såsom ett led i påtryckningarna både på Sydafrika och på säkerhetsrådet att äntligen göra någonting. Tyvärr har företagen icke brytt sig mycket om vare sig regeringen Palme eller regeringen Fälldin eller regeringen Ullsten, utan fortsatt precis som förut. De svenska företagen i Sydafrika har frodats och vuxit. De svenska företagen där tycks gå ganska bra, över tiden sett. Från 1970 till 1976 har omsättningen i de svenska företagen i Sydafrika ökat från 48 miljoner till 146 miljoner rand — 1 rand är ungefär 5 svenska kronor. Under samma tidsperiod —-alltså sex år — har antalet anställda vid dessa svenska företag ökat från 3 600 till 4 800. Det är djupt beklagligt att de svenska företagen så fullständigt struntat i att följa tre regeringars rekommendationer. Det är djupt beklagligt att de svenska företagen inte kan inse det legitima och på lång sikt vettiga även ur deras synpunkt i att vi klart och tydligt väljer sida, att vi bidrar så gott vi kan till att öka trycket på regimen i Pretoria. Men är det nu på det sättet, då har vi nått den punkt där det är alldeles nödvändigt att riksdagen handlar. Det får ändå finnas någon respekt för Sveriges riksdag även bland de svenska företagen. Struntar de fullständigt i vad tre regeringar rekommenderar, då får riksdagen skrida till handling, då är det nödvändigt att vi i bindande form genomför vad de vägrat att respektera såsom rekommendationer. Det var mot denna bakgrund som vi socialdemokrater i januari 1977 väckte en motion där vi föreslog att man skulle införa ett lagstadgat förbud mot kapitalexport till Sydafrika och ta upp förhandlingar med företagen i syfte att förmå dem att lämna klara utfästelser att inte öka sina investeringar i Sydafrika utan tvärtom begränsa dem. Detta ledde — till viss förvåning-— till ett totalt enhälligt riksdagsbeslut som följde huvudlinjerna i den socialdemokratiska motionen, och vi var lyckliga för det. Nu har en viss tid gått. Det har gjorts en utredning, och den har varit på remiss. Det inträffade ett regeringsskifte, och en ny regering har tagit hand om ärendet. Vi har med någon liten försening — men det är ingenting att klaga över i dag — fått en proposition på riksdagens bord som vi kan behandla. Det är med glädje jag kan säga att vi från socialdemokratiskt håll i allt väsentligt är nöjda med den propositionen. Den följer också de linjer som vi drog upp - med ett undantag. Den ursprungliga tanken — att ha ett kapitalexportförbud kompletterat med utfästelser av företagen om att frivilligt begränsa sina investeringar — har nämligen inte kunnat fullföljas. Det har ägt rum överläggningar med företagen. Valter Åman fick i uppdrag av dåvarande handelsministern Burenstam Linder att förhandla med företagen. Därav kom platt intet. Sydafrikautredningen, som jag själv var ledamot av, tog upp förhandlingar med företagen. Därav kom platt intet. Handelsminister Cars har också haft förhandlingar med företagen och försökt förmå dem att acceptera tanken på att frivilligt begränsa sina investeringar i Sydafrika. Nej, det ville de icke. Därför står vi nu med en lagstiftning som i och för sig är mer vidsträckt och mer byråkratisk än vi skulle önska. Men det har ändå öppnats en sista chans för näringslivet, om det så vill, att ångra sig, att ta sitt förnuft till fånga och nu rätta sig efter den lag som beslutas — i så smidiga former som möjligt. I det förslag som ligger på riksdagens bord ges företagen en chans att sköta ersättningsinvesteringarna i Sydafrika på egen hand i stort sett, under förutsättning att de före lagens ikraftträdande lämnar en utfästelse om att de inte skall expandera sin verksamhet. Kontrollen får i stället komma i efterhand; man får se hur företagen utvecklar sig. Det vore utomordentligt lyckligt om företagen nu i elfte timmen kunde acceptera detta och lojalt ställa upp på vad som ändå är en bred svensk riksdagsmajoritets vilja, så att vi slapp hålla på med den byråkratiska exercis som tyvärr blir nödvändig om lagen skall tillämpas i sin helhet. Herr talman! Jag sade att det var en förvånande enighet 1977. Det var något alldeles fantastiskt att det i vårt land skulle råda enighet om att Sverige inte bara i FN skall stödja isoleringsstrategin, tanken på sanktioner, utan att Sverige dessutom skall överväga ensidiga åtgärder mot investeringarna i Sydafrika. Det gick hela riksdagen med på — inkl. herr Hernelius och hans parti. Vi fann att utvecklingen i Sydafrika var så oroande, att situationen var så speciell, så unik att detta var motiverat. I dag har ni moderater sluppit koalitionens band, och nu är enigheten icke längre kvar. Den gången fick ni tumma på er övertygelse, den gången fick ni tänja er allt vad ni orkade, och den gången fick ni skriva under sådant som ni i djupet av ert hjärta starkt ogillade. Det behöver ni inte i dag; nu kan ni framträda och yrka avslag. Men kvar står ju ändå att det finns en ganska solid majoritet i denna riksdag för ett entydigt och klart förslag, som till sin innebörd är sådant att vi kan visa omvärlden att vi försöker anpassa den praktiska handlingen till våra ord. När vi lovat de svarta i Sydafrika att vi skall stödja dem med ett ensidigt svenskt investeringsförbud, då infriar vi detta löfte. En stor majoritet av Sveriges riksdag står såvitt jag förstår bakom den tanken. Det är, tycker jag, litet synd vid ett sådant här tillfälle, när vi kan celebrera att vi äntligen gör någonting åt den här saken, att behöva ta upp tiden med en aning polemik mot moderaterna. Men vi kanske ändå skall städa linjerna. Det är kanske ändå bra med en viss klarhet i debatten, och därför skall jag säga några ord om herr Hernelius anförande och om moderaternas reservation i utrikesutskottet. När vi nu har fått en bred majoritet i riksdagen, men med en skiljelinje mellan moderater och övriga, så måste vi konstatera att klyftan mellan moderater och övriga är djup. Läser man vad som står i den moderata reservationen på s. 28 i utrikesutskottets betänkande, så finner man att det inte är fråga om småsaker som moderaterna nu hoppar av, när de sluppit fria från koalitionen. De säger att de ogillar lagförslaget därför att det ”utgör ett stöd för de krafter som siktar på en konfrontation inom Sydafrika”. Man skall i stället ”stödja de grupper i Sydafrika som arbetar på en försoning mellan rasgrupperna och en utjämning av motsättningarna mellan dessa. Sverige bör inte vidta åtgärder som kan leda till en skärpning av motsättningarna i Sydafrika.” Det är, såvitt jag kan begripa, i klartext ett utdömande av hela isoleringsstrategin. Man menar att en samarbetsvilja mellan västvärlden och Sydafrika skuile kunna leda till framgångar. Man menar att multinationella företag kan användas som instrument för att förbättra förhållandena. Det är exakt motsatsen till den politik som vi trodde att en enhällig riksdag stod bakom — och som fortfarande en stor majoritet av riksdagen står bakom. Låt oss ha klart för oss att där går skiljelinjen. Moderaterna är inte med om den grundläggande svenska politiken — varken i FN eller här hemma — när det gäller sanktioner och ensidiga åtgärder. Ni argumenterar på ett sätt som visar att ni ogillar FN:s isoleringsstrategi. Sedan har ni vid sidan av detta åtskilliga andra invändningar. Att man skall hålla sig till FN-stadgan, aldrig göra mer än vad FN:s säkerhetsråd kräver av sina medlemmar, är också en filosofi som icke på någon punkt stämmer med vad ni tyckte 1977 och vad herr Hernelius då sade i kammaren. Men vi, majoriteten i detta fall, tycker inte att Sverige skall nöja sig med att göra det minimum som även den motvilligaste i FN:s säkerhetsråd går med på, utan vi skall ytterligare göra vad vi diskuterar i dag. Moderaterna har alla möjliga invändningar mot det här lagförslaget. Naturligtvis, annars vore de inte moderater, tar de också upp rättssäkerheten, hur svårtolkad lagen är, hur svårtillämpad den kommer att bli. Nåja, det är möjligt att det är så. Det är säkert svårt att tolka denna lag och det är säkert svårt att tillämpa den. Det var därför som jag alldeles nyss sade att jag vida hade föredragit att det hade funnits ett klimat som hade möjliggjort samarbete mellan industrin och regeringen, som hade gjort att industrin fann det med sina intressen förenligt att frivilligt rätta sig efter vad statsmakterna bestämt, nämligen att de svenska investeringarna skall begränsas i Sydafrika. Men vi får ta byråkratin, därför att företagen tredskas. Det är det råa och brutala svaret, herr Hernelius. Vidare bekymrar sig herr Hernelius för att det finns kryphål i lagen. Företagen kan kringgå den. Den kanske blir ett slag i luften. Det tror inte jag. Om herr Hernelius vänner i företagarvärlden har den föreställningen, så hjälp då till att ta dem ur den snabbast möjligt, därför att man kommer att få reda på hur det går för de svenska företagen i Sydafrika. De är skyldiga att lämna rapporter om hur det utvecklar sig med produktionsvolymen, omsättning, antal anställda osv. Vi kommer att få reda på om de investerar, så att det blir en expansion i Sydafrika. Det är min bestämda övertygelse att den majoritet som i dag vill ta detta investeringsförbud också med kraft skulle reagera om företagen försökte hitta kryphål och trots lagens bestämmelser skulle expandera i Sydafrika. I så fall får man väl dra åt skruven ett varv till. Hälsa det, herr Hernelius, till vännerna i Industriförbundet. Herr Hernelius är också bekymrad för att Sydafrika kan omintetgöra den härlagen. Ja, visst kan de det. De kant.ex. nationalisera de svenska företagen i Sydafrika. De kan förbjuda de svenska företagarna i Sydafrika att lämna uppgifter till moderbolagen i Sverige. I praktiken skulle moderbolagen då tappa kontrollen över dotterbolagen och dessa skulle upphöra att vara svenska koncerner. Det kan få sådana konsekvenser. Men det är ofrånkomligt om vi över huvud taget vill göra någonting. För min del tycker jag inte att man skall låta sig skrämmas av öppna eller dolda hot om motåtgärder från Sydafrikas sida. Vill vi ha denna politik, skall vi föra den även med risk för vissa försök till motåtgärder från det sydafrikanska hållet. Herr talman! Det är dags för middagspaus. Jag skall inte nöta på tiden mera. Låt mig bara än en gång få säga, att jag tycker att det är glädjande att denna proposition nu ligger på riksdagens bord och att beslut skall fattas i dag om att Sverige skall visa att vi menar allvar och att vi försöker att få ord och handlingar att överensstämma på denna viktiga punkt i vår utrikespolitik.

Herr talman! Bara en stillsam fråga till Carl Lidbom med anledning av det engagerade anförande han höll strax före middagspausen: Varför tog inte den socialdemokratiska ledningen och riksdagsgruppen något mera konkret initiativ i Sydafrikafrågan förrän 1977? Från 1970 till 1973 fanns det en säker socialistisk majoritet här i kammaren. Det hade funnits möjligheter att då gå ut med en lagstiftning av det slag vi nu diskuterar. Det fanns då också förslag från vpk i den riktningen. Men då togs inga initiativ. Carl Lidbom sade att det nu är på tiden att riksdagen griper in och ser till att det händer någonting i Sydafrikafrågan. Den var lika akut i början av 1970-talet som den är nu. Som vi har konstaterat tidigare i debatten i dag var förtrycket lika stort då som det är nu. Detta är ett tecken på ett litet väl kort socialdemokratiskt perspektiv, som jag tycker inte är särdeles renommerande. Därför skulle jag gärna vilja veta varför det inte hände någonting före 1977.

Herr talman! Carl Lidbom har en vana att i debatterna slunga ut påståenden — om det sedan finns täckning för dem eller inte spelar mindre roll. När vi senast diskuterade Sydafrikafrågorna i kammaren i den här formen — det var den 4 juni 1977 — slungade han ut diverse påståenden om innebörden av utskottets betänkande, vilka alla hade det felet att de icke överensstämde med texten. I dag har han slungat ut andra påståenden. Han har påstått att min inställning i dag är en annan än 1977. Jag vet inte vad han stöder det på. Jag kan inte finna något stöd för det i någon text. Carl Lidbom har också anmärkt på några synpunkter i motionen, där det förfäktas att det naturliga för vårt land vore att på alla sätt försöka bidra till en förbättring av förhållandena för de svarta. Detta åstadkommer man bäst genom att försöka påverka de svenska företag som är verksamma i Sydafrika, så att de ytterligare anstränger sig för att försöka erbjuda rättvisa anställningsvillkor, etc., etc. Den väg som regeringen enligt propositionen slår in på, heter det i motionen, kommer att försämra eller helt omintetgöra de svenska dotterföretagens möjligheter att arbeta för gynnsammare förhållanden för Det ligger väl mycket i det, Carl Lidbom? Det ligger väl mycket i att de svenska företagen, om inte står i särklass så dock har spelat en särskild roll när det gäller att förbättra villkoren för de svarta. Om nu de svenska företagen stryps blir det i varje fall inte till fördel för den svarta arbetskraften. De arbetsgivare som övertar de svenska företagen kommer säkerligen inte att vara så noggranna som de svenska har varit med att förbättra arbetsförhållandena för de anställda. Men Carl Lidbom vill ha konfrontation. Det är enligt hans åsikt det allena saliggörande. Det finns emellertid utrymme också för andra åsikter, som säger att man bör söka att successivt förbättra förhållandena inom landet och därmed skapa bättre förhållanden för de svarta. Det kan hända att det är omöjligt, det kan hända att det är orealistiska förhoppningar, och då må det i så fall vara det, men det är i alla fall ett försök. Jag tyckte att Carl Lidbom nådde kulmen i dag när han talade och talade om den formella tolkning av FN-stadgan som vi moderater gör när vi vill att säkerhetsrådet skall besluta om sanktioner och inte generalförsamlingen. Den formella tolkningen! Jag erinrar mig då hur Östen Undén i föredrag efter föredrag, i riksdagsdebatt efter riksdagsdebatt, i pressartiklar kämpat för att få gehör för sin åsikt att kardinalpunkten för vårt medlemskap i Förenta Nationerna är att säkerhetsrådet och ingen annan institution bestämmer om sanktioner. Detta kallar Carl Lidbom en formell tolkning. Då slog mig tanken att det ändå måtte ligga ljusår mellan Östen Undén och Carl Lidbom som uttolkare av FN-stadgan.

Herr talman! Konfrontation! Ja, det är egentligen inte så farligt med konfrontationen, i varje fall inte här i Sveriges riksdag. Alla partier utom moderaterna har skäligen lätt att tala utrikespolitik med varandra, men moderaterna har utmärkt sig för att ha sin alldeles egen utrikespolitiska profil. Det gäller Sydafrika. Moderaterna ogillar isoleringsstrategin och sanktionspolitiken — det framgår av deras inställning när det gäller Irak, och det framgår av deras reservation till utrikesutskottets betänkande. Det gäller Vietnam. De vill straffa Vietnam genom att dra ner biståndet. Det gäller flygplansfrågor och Sveriges säkerhetspolitik, som vi hörde i utrikesdebatten. Det gäller EG, där rätt framträdande moderater är ute efter medlemskap även om herr Bohman förskräckt har flytt undan och läxat upp vederbörande inflytelserika kamrater. Men det är en sak. Nu till detta ärende och Sydafrika. Herr Hernelius vill inte ha någon konfrontationspolitik. Han vill att man skall försöka samförståndets linje, försöka att via uppmuntran av de progressiva krafterna i Sydafrika få till stånd förbättringar för de svarta. Ja, det är den linje som under så många år, under flera decennier har rekommenderats av västvärldens förespråkare. Men under senare tid har vi inte upplevt något annat än en ständig skärpning av förhållandena i Sydafrika med dramatiskt upptrappade motsättningar — efter Sharpville-massakern och Nr 165 efter Soweto — och med ett alltmer brutalt förtryck från den sydafrikanska Fredagen den regimens sida. I juni 1979 Vad som nu har hänt är att FN-majoriteten ända sedan 1962 sagt att det inte finns någonting att hoppas på i fråga om en samförståndslinje. Här är det nödvändigt med isolering, hårda påtryckningar och sanktioner mot Sydafrika. Vad som hänt i Sverige är att vi anslutit oss till denna politik, och vi har förespråkat den i FN. Vi har som framgår av detta ärende tyckt att Sverige borde kunna på egen hand visa sin beredskap att bidra till isoleringen av Sydafrika. Herr Hernelius har sällskap med andra utanför Sveriges gränser, vilka fortfarande tror på samförståndspolitiken, men här i denna kammare står herr Hernelius ganska isolerad. Herr Hernelius säger att han inte har ändrat ståndpunkt sedan 1977. Men hur kunde moderata samlingspartiet, som ingick i trepartiregeringen, stå bakom ett riksdagsbeslut som innebar att riksdagen beställde en lagstiftning innebärande förbud mot kapitalexport till Sydafrika såsom en ensidig svensk åtgärd, om herr Hernelius och hans parti redan då hade uppfattningen att ensidiga åtgärder utanför FN-stadgans ram är av ondo? Han måste självfallet också haft uppfattningen att det i varje fall inte stred emot FN-stadgan att vidta ensidiga sådana åtgärder, för annars är det helt obegripligt att hans parti kunde biträda den uppfattningen.
Herr talman! Nu tog bestämt Carl Lidbom munnen för full. Låt mig börja med några saker. Vad beslutet 1977 innebar var att vi beställde en lagstiftning mot kapitalexport, beställd i den meningen att vi senare skulle pröva lagstiftningen i samband med den utredning som skulle undersöka följderna för Sverige av en sådan ensidig åtgärd. Det var det vi gjorde. Det var två saker, inte en I sak. Det glömde Carl Lidbom redan då, och det sade han i debatten efteråt, trots att han själv varit med om att utforma den text som utskottet lade fram. För det andra fattade herr Lidbom inte riktigt att vad moderaterna vill i detta sammanhang är att vi skall följa FN:s regel, att sanktioner skall bestämmas i säkerhetsrådet och icke av generalförsamlingen. Vad konfrontationen beträffar, så tror vi att man på arbetsplatserna mår bättre av att försöka gå fram med olika reformer. Ett progressivt svenskt företag — jag använder gärna det uttrycket i detta sammanhang — kan ge förbättrade möjligheter för sina anställda i förhållande till andra företag. Det tycker vi är en framstegspolitik. Om det sedan leder till resultat på arbetsmarknaden vet vi inte. Det är det jag talar om. För det tredje noterade jag också att herr Lidbom drog in Vietnam i debatten. Jag skall mycket gärna ta en debatt om Vietnam med herr Lidbom, men jag är inte säker på att talmannen tillåter det. Det hör kanske inte direkt till ämnet. 181 Det förefaller mig litet underligt att herr Lidbom vill att Sverige skall vidta ensidiga sanktioner mot förtryck i ett land men samtidigt vill vara med och ge bidrag till ett land som förtrycker andra länder och företar krig mot andra länder. Hur hänger det ihop?

Herr talman! Herr Hernelius anser att man skall försöka arbeta för förbättringar av de svarta anställdas förhållanden på fabriker och andra arbetsplatser i Sydafrika. Vad det här gäller är om vi skall driva en politik för ökade svenska investeringar i Sydafrika, vilket har varit fallet under en rad år, eller om vi skall försöka sätta stopp för denna utveckling, begränsa investeringarna och trappa ner dem. Det sista skulle utgöra ett led i ansträngningarna att isolera Sydafrika, en hjälp och ett stöd till de svarta i Sydafrika och ett stöd för ansträngningarna i FN att få säkerhetsrådet att äntligen agera. Detta med förbättringar för de anställda är svepskäl av dålig kvalitet. Företagen i Sydafrika är tvungna att lyda sydafrikansk lag. Arbetar man i Sydafrika får man tillämpa förtryckarlagstiftning i Sydafrika även om man är svensk företagare. Dei är bedrövligt. Och det borde vara ett skäl för svenska företagare att uppleva det som ganska obehagligt att vara installerad i Sydafrika. FN-stadgan innebär inte något hinder för staterna att vidta vissa påtryckningsåtgärder även om de inte har anbefallts av säkerhetsrådet. När har någonsin den tolkningen sanktionerats? Och om den tolkningen var den riktiga, hur kunde då moderaterna över huvud taget gå med på 1977 års beslut? Trots det herr Hernelius påpekar nu, så beställde riksdagen 1977 ett förslag till lag om kapitalexportförbud. Det beställde man därför att man ansåg att det inte gick att vänta på säkerhetsrådets beslut om sanktioner. Det skulle ha tagit för lång tid. Det var för ovisst om det skulle bli någonting av. Vi borde tvärtom gå fram med ensidiga åtgärder för att på det sättet öka trycket både på Pretoria och på säkerhetsrådet. Men helt ogenerat vänder moderaterna helt om på klacken. Det må ni väl göra — ni har egentligen bara återvänt till era ursprungliga fållor. Det är ganska typiskt att herr Hernelius slutar sin replik med att än en gång demonstrera att moderaterna inte kan skilja på förtryck och förtryck. För er är det ingen skillnad på förtrycket i den ena staten och den andra, och ni älskar att ta in kommuniststater i sammanhanget. För er är det inte något speciellt märkvärdigt att man tvingar människor att vara utlänningar i sitt eget land, med detaljerade föreskrifter om var man får vistas och inte, vem man får gifta sig med och vem man får umgås med, hur man skall leva över huvud taget. För er är det inget märkvärdigt att människor brännmärks från födseln. Det finns inget som skiljer förtrycket i Sydafrika från förtrycket i några andra länder. Men det gör det för oss. Och det gör det för en förkrossande majoritet av världsopinionen, i varje fall om FN i någon liten mån speglar denna världsopinion. FN har behandlat fallet Sydafrika som unikt. Vi anser att det är unikt. Herr Hernelius och moderaterna anser inte att det är unikt. All right — det är er rättighet.